Herr talman! Jag håller helt med Hans Göran Franck om att vi inte skall blanda in partipolitiken i denna fråga, eftersom den är för viktig för att vi skall ta partipolitiska poänger. Jag skulle vara mycket glad om alla partier i riksdagen verkligen helhjärtat ställde upp på att kämpa mot rasismen och främlingsfientligheten i Sverige. Det var knappast på det sättet i valrörelsen. Jag skulle vilja påstå att det var nästan bara folkpartiet som stod upp på barrikaderna och försvarade flyktingarnas rätt till asyl i Sverige. Många hugade. Det fanns också partier som red på en främlingsfientlighet i landet för att plocka poänger. När det gäller flyktinpolitiken är det viktigt vilka signaler som vi sänder ut, om den skall få grogrund eller inte. Därför är det viktigt att man tar upp detta i dessa resonemang. Jag skulle också vilja säga att de allra flesta svenskar inte är främlingsfientliga. Tvärtom finns det väldigt många människor som engagerar sig för flyktingar. De ställer upp och reagerar mot den främlingsfientlighet som finns. Men det är sällan man får se detta i tidningarna, eftersom det inte är lika spekulativt som att visa terrordåd. Men om tidningarna visade mer av det engagemang som finns hos svenska folket skulle kanske en humanism sprida sig till våra ungdomar.

Herr talman! Jag skall inte förlänga den här partipolitiska släggverksamheten som jag tyckte att Pierre Schori måhända inledde. Jag vill bara säga att det är viktigt för denna regering att prioritera respekten för medborgerliga mänskliga fri och rättigheter i varje del av vår politik. Det får inte finnas någon del av svensk politik där vi tar mindre allvarligt på respekten för medborgerliga fri och rättigheter. Och det är viktigt att detta kan sägas, därför att när vi gör det får vi ökad trovärdighet på alla områden av politiken. Så till internationella initiativ. Jag tror inte att det finns något egentligt behov av att jag från min sida skall försöka övertyga de kolleger jag kan ha som regeringschefer i Västeuropa eller i det samlade Europa om värdet och nödvändigheten av att verka för öppenhet, frihet och tolerans. Alla tycker samma sak. Vi ser också den möjlighet som finns att genom olika manifestationer bringa detta till uttryck. Pierre Schori redovisar det korta men betydelsefulla uttalande som gjordes av EG:s statsoch regeringschefer vid mötet i Maastricht. Det var kanske inte detta som fick störst uppmärksamhet vid detta möte, men det går att visa på motsvarande deklarationer, inte minst från Europarådet i olika sammanhang, som har sin betydelse, och där Sverige fortsätter att i alla de fora där vi är med spela en pådrivande roll. Och förhoppningsvis kan vi i framtiden vara med i ytterligare fora för att på det sättet göra det möjligt för oss att verka för detta med ännu större kraft än vad vi redan har gjort. Till Hans Göran Franck vill jag säga att den konkreta brottslighet som vi har i Sverige kan vi måhända i vissa fall knyta direkt till och i vissa fall misstänka att vi kan knyta till olika typer av främlingsfientlighet eller rasism. Även om jag inte tror att rasism är något stort fenomen kvantitativt eller att främlingsfientlighet är något som dominerar vårt samhälle, innebär detta inte att vi får negligera de uttryck vi ser av förvirrade hjärnors förvirrade aktiviteter, och där brott riktade mot enskilda individer också har kommit att bli ett inslag i deras verksamhet. De skall mötas med rättsstatens hela arsenal och med den hårdhet som alltid måste ligga i rättsstatens värn av sina viktigaste värderingar. Vi har i regeringen prövat, åtminstone inledningsvis så långt vi har kunnat, om rättsstaten, åklagarmyndigheter, domstolar i form av lagar och polisen, i dag har de instrument i olika sammanhang som de anser tillräckliga för att hantera denna situation. Och den bedömning som vi hitintills har kommit fram till -- och vi har hört olika personer som har redogjort i detalj för vad som har inträffat och vad man misstänker kan ligga bakom detta -- är att instrumenten är tillfredsställande. De lagar som finns ger de möjligheter som de rättsvårdande myndigheterna behöver för att möta detta, och det kommer de att fortsätta att göra. Sedan kan det förvisso finnas anledning att hårdare förankra en del av de värderingar som vi har talat om i vår egen lagstiftning. Möjligheten att åberopa Europakonventionen för mänskliga rättigheter i våra egna domstolar nämndes. Låt mig säga att det är en av de möjligheter som nu kommer att prövas av den utredning om förstärkt grundlagsskydd för våra medborgerliga fri och rättigheter som nyligen har tillsatts och som jag hoppas relativt snabbt kommer att komma fram till ett resultat, även om det tar sin tid i sådana sammanhang. Jag vill sedan ta upp den moraliska ledningen. Jag noterade att Pierre Schori i sitt senaste inlägg något snävade in sin begäran om att jag skulle vara moralisk ledare för nationen till att gälla just detta område. Vi får väl hålla oss till det än så länge. Jag tror att det är mycket viktigt i denna debatt, där vi alla har en roll mera som individer än på grund av att vi råkar ha titlar och positioner, att vi gör klart inte bara vad vi är emot, det är tydligt nog, utan vad vi är för. Det är nämligen engagemang för idéer som kan inspirera, inte minst unga människor. Och vårt engagemang är ett engagemang för frihet, för mångfald i samhället, för tolerans, och för att den rätt som vi själva vill ha som individer att vara litet annorlunda, avvikande och att göra det som vi själva tycker är bäst, den rätten skall vi ge andra oavsett från vilken nation, från vilken kultur eller från vilket hem människor råkar komma. Vi skall ha ett engagemang för varje människas unika värde, för ett öppet Europa och för en öppen värld. Detta engagemang för idéer och värderingar är ytterst förankrat i den europeiska humanism som jag är övertygad om kommer att betyda så oerhört mycket mer under kommande decennier, både i Europa och i världen i övrigt. Det är detta engagemang för dessa värderingar från oss som individer som jag tror är vårt bästa värn som nation mot att de virrhjärnor som nämndes någonsin skall bli annat än isolerade virrhjärnor som står där i sin konfrontation med rättsstaten och med den avsky som de möter hos oss andra.

Herr talman! Jag noterar att John Bouvin tog åt sig, och det visar på god självkänsla hos honom. Jag nämnde inte Ny Demokrati vid namn. Det passar honom bättre än den martyrroll han försöker ta på sig. Det är riktigt som John Bouvin säger att företrädare för Ny Demokrati har förespråkat idéer som är aparta i samhället och framför allt i denna riksdag. Därför är det viktigt för riksdagens trovärdighet att ta upp dessa frågor. En av dessa är att det bland invandrare skulle finnas en större spridning av HIV-smitta än bland svenskar i gemen. Det har visat sig vara falska uppgifter. Av 2 080 smittade har ca 2 000 visat sig vara svenskar. Det är ett exempel. Jag skall lämna över till John Bouvin -- i stället för till statsministern, som jag tror inte behöver det -- sammandraget av Affärstidningens utredning om invandrare. Av sammandraget framgår det att utan invandring skulle Sverige inte ha klarat den kraftiga tillväxten under 50 och 60-talen. Utan invandrare skulle det bli ännu svårare att försörja morgondagens pensionärer. Utan invandrare skulle dagens arbetslöshet slå ännu hårdare mot andra svenskar. Invandrarna tar inte jobben, utan snarare arbetslösheten. Utan invandrare skulle Sverige stanna. Det här är Affärstidningens analys och slutsats. Herr talman! Jag tror att det är oerhört viktigt att sända en signal från Sveriges riksdag och från regeringen till invandrare och flyktingar i detta land om solidaritet och att vi ställer upp på deras sida. Det skulle vara fint om statsministern kunde bjuda in invandrar och flyktingorganisationer till Rosenbad och visa denna solidaritet.

Herr talman! Jag har några korta synpunkter. Pierre Schori överlämnar nu inte till mig sammandraget av Affärsvärlden. Det hade han inte heller behövt göra -- inte vare sig sammandrag eller i övrigt. Jag har läst det i dess helhet. Det är väl värt att läsa. Jag har bara en invändning mot att göra det sammandraget till en dominerande del i vår diskussion. Det är naturligt för en tidning som heter Affärsvärlden att se invandringen som framför allt en arbetsmarknads-, arbetskrafts och BNP-resurs. Det är viktigt för att visa att det finns ekonomiska fördelar. Men det har inte alltid att göra med idéerna om tolerans, frihet, medmänsklighet som jag tycker är den främsta grunden för den öppenhet som skall känneteckna vårt samhälle. Om jag personligen skulle säga vari värdet ligger i rörelsen över gränserna för oss, blir det inte framför allt i ekonomiska termer som jag skulle formulera mig. Det skulle vara i den möjlighet vi har att lära av andra individers, kulturers och andra nationers erfarenheter. Sverige är förvisso en nation och vi är ett folk som inte har anledning att skämmas för vad vi har uträttat och vad vi som individer står för. Men vi har också anledning att lära av andra. I mötet -- spänningsfyllt som det ofta kan vara mellan kulturer, nationer och erfarenheter -- ligger förvisso konflikter inbyggda. Dem måste vi lära oss att hantera. Men där ligger också möjligheten att berika vårt eget samhälle långt mer än vad som kan mätas i Affärsvärldens BNP-tabeller. Detta sagt utan att säga att Affärsvärldens BNP-tabeller saknar betydelse. Så vidare till rättsfrågorna. John Bouvin tar upp rättssäkerheten. Sverige måste ha ett samhälle där rättssäkerheten gäller lika för alla. Det skall vi ha. Rätt och fel är rätt och fel för alla i detta samhälle. Vi skall behandla var och en på det sätt som vi vill att var och en skall behandla oss. I denna fråga är det ingen skillnad på det sätt på vilket vårt rättssamhälle skall behandla individer, människor, alldeles oavsett deras ursprung. Det finns få typer av brott, Hans Göran Franck, där uppklarandeprocenten är så hög som när det gäller just attacker på flyktingförläggningar. Jag vill inte utesluta att det kan behövas ökade resurser till polisen i framtiden, bl.a. med anledning av dessa problem. Men vi får anledning att återkomma till dem i andra sammanhang. Pierre Schori läste upp ett kurdiskt citat för att motivera den medmänsklighet och öppenhet som skall känneteckna vår politik. Jag vill gå litet närmare de etiska rötterna för vår egen kultur, nämligen till Bibeln och de berömda orden:''Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus.'' Man kan vara troende eller inte troende. Men den djupa humanitet som det kristna budskapet förmedlar är en central del i de värderingar som är grunden till vårt samhälle.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig hur jag anser att vår samlade utrikes och säkerhetspolitik lämpligen skall beskrivas, samt hur den ''europeiska identitet'' regeringen talat om i utrikespolitiken skall uttydas i förhållande till den övriga världen. En beskrivning av vår utrikespolitik måste utgå från läget i vår omgivning. Det är detta som anger villkoren för vår politik och de uppgifter som vi ställs inför. Under 40 år var det motsättningarna mellan öst och väst som präglade Europas säkerhetspolitik. Vi hade mycket goda skäl att hålla oss utanför de militära allianserna. Vi såg vår politik som den rätta inte bara för att ge oss bättre möjligheter att undkomma de fasor ett storkrig i Europa skulle innebära, utan också för att lämna ett viktigt bidrag till stabiliteten i det vidare nordeuropeiska området. Vår alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig, var en självklar nationell politik. Vi valde ofta att tala om vår samlade utrikes och säkerhetspolitik som just neutralitetspolitik. Vår politik byggde på de förutsättningar som stormakterna -- eller, rättare sagt, en stormakt -- skapat. Jag tänker på hur Sovjetunionen med hjälp av styrkan i sina vapen utvidgade sitt imperium till ockuperade nationers jord och påtvingade ett halvt dussin nationer i centrala och sydöstra Europa ett socialistiskt system som de aldrig hade tagit ställning för i fria och demokratiska val. Det var så grunden till blockuppdelningen av Europa lades. Och i den hårda politiska och militära konfrontation som denna blockuppdelning medförde fanns ständigt närvarande hotet om ett nytt världskrig med allt vad ett sådant skulle komma att medföra. Mot detta hot hade vi att säkra oss med den politik som de strategiska realiteterna anvisade.

Jag är övertygad om att det var en uppfattning som i grunden delades av de allra flesta. Nu har detta imperium över halva Europa fallit. En fredlig revolution utan motstycke i vår världsdels långa historia har på kort tid gett frihet och demokrati åt folk och nationer som länge varit förtryckta. Vi känner alla till de olika stegen i Central och Östeuropas frigörelse. Av stor betydelse för att den över huvud taget skulle vara möjlig var självfallet omvandlingspolitiken i dåvarande Sovjetunionen. Kanske kan vi se de fria valen i Polen i juni 1989 som en första avgörande vändpunkt. Sedan följde frigörelsen i de andra mindre Allt detta hade inträffat när partierna i utrikesnämnden i våras överlade om Sveriges ansökan om medlemskap i den europeiska gemenskapen. Det blockuppdelade Europa höll på att upplösas. Sveriges ansökan om medlemskap lämnades in den 1 juli 1991. Men sedan dess har händelserna fortsatt i samma snabba takt, och de har berört vårt eget närområde tydligare än tidigare. Sovjetunionen i augusti, och den andra ryska revolution som då utlöstes, erkändes de baltiska staternas självständighet av Moskva. Senare på hösten 1991 ersattes 1948 års VSB-pakt mellan Finland och Sovjetunionen med ett nytt fördrag som inte innehåller någon militär biståndsartikel.Därmed förändrades ett av de centrala inslagen i den traditionella nordiska säkerhetspolitiska bilden. Under december 1991 kom så den logiska konsekvensen av den reformprocess som Michail Kreml. Fram träder nu ett nytt Ryssland, med en president som betonar radikala reformer och ett nära samarbete med de västliga demokratierna. Man både kan och bör diskutera de risker för allvarliga bakslag som finns i utvecklingen i såväl Staters Samvälde. Den uppgift de politiska ledarna i dessa stater nu står inför är gigantisk. Perioder av mer eller mindre allvarliga bakslag förefaller oundvikliga. Men någon väg tillbaka till det gamla finns inte längre. Det blockuppdelade Europa, med dess omedelbara risker för utbrott av ett storkrig, har vi lämnat bakom oss. I den nya situation som nu uppstått måste en ny säkerhetsordning för Europa byggas upp. Att det stor och världskrigshot som låg i blockuppdelningens Europa nu försvunnit innebär inte att inte andra säkerhetsproblem kommer att tränga sig på under kommande decennier. Och då har Sverige ett lika stort intrese som varje annan europeisk stat av att aktivt delta i arbetet att skapa den nya säkerhetsarkitektur som kan hantera, hejda eller lösa de olika säkerhetshot och spänningar som vi kommer att möta i framtiden. I detta arbete kommer Europeiska unionen att spela en allt viktigare roll. Det Europeiska rådets möte i Maastricht innebar att den utrikes och säkerhetspolitiska dimensionen i det europeiska integrationsarbetet får starkt ökad betydelse. Men också andra organisationer kommer att spela betydelsefulla roller i arbetet med den nya europeiska säkerhetsarkitekturen. Inom ramen för Europeiska unionen kommer ett antal länder att bedriva ett försvarspolitiskt samarbete i den västeuropeiska unionen WEU. Ett utbyggt samarbete med de nya demokratierna i Central och Östeuropa är en viktig del av dess uppgifter. Också NATO tar nu på sig nya uppgifter och får en delvis förändrad roll. Man bygger upp säkerhetsrelationer till de f.d. Warszawapaktsländerna samt de baltiska staterna. Det sker bl.a. inom ramen för det nya Rysslands president meddela att han såg ett medlemskap för Ryssland i NATO som en målsättning på sikt. Även om vi inte deltar i detta nya arbete, sätter vi värde på det bidrag till samarbetet i Europa som det utgör. Denna utveckling innebär att den europeiska säkerhetskonferensen, ESK, inte längre står ensam i förgrunden när det gäller samarbete och säkerhet i Europa. En förskjutning har skett mot EG och NATO. Men ESK bevarar en väsentlig alleuropeisk roll, vilken vi från svensk sida har stort intresse av att slå vakt om. Inför den uppföljningskonferens som kommer att äga rum i Helsingfors i juli i år kommer Sverige att verka för att stärka också ESK:s roll i säkerhetsarbetet i det nya Europa. Det är således lätt att se att vi står inför en rad hoppingivande men ännu osäkra möjligheter. Hela den europeiska säkerhetsmiljön håller på att stöpas om. Skall vi leta efter historiska paralleller till den situation som vi i dag befinner oss i, så är det närmast åren efter de bägge världskrigens slut. Även då skedde grundläggande förändringar av den europeiska situationen som på ett påtagligt sätt påverkade också vårt land. I lägen som dessa har den svenska regeringen alltid varit noga med att bevara sin handlingsfrihet och inte binda sig vid någon bestämd formel som benämning på sin utrikespolitik. Så var det under den första tiden efter andra världskriget. Under åren 1945--1948 hoppades svenska regeringen till en början på ett gott samarbete mellan stormakterna och en ledande roll för den nya säkerhetsorganisationen, FN. När motsättningarna mellan stormakterna i stället blev tydligare och FN lamslogs, var det inledningsvis oklart vilka alternativa lösningar som skulle stå till buds för svensk säkerhetspolitik. Undén intresserad av ett förslag från brittiske utrikesministern Bevin om en amerikansk garanti mot ett sovjetiskt angrepp. I maj 1948 inledde den svenska regeringen samtal med Danmark och Norge om ett skandinaviskt försvarsförbund. Det var först när de skandinaviska försvarsförhandlingarna misslyckats och Atlantpakten bildats som förutsättningarna för vår säkerhetspolitik klarnade. Fram till dess undvek regeringen att slå fast någon benämning på vår säkerhetspolitiska linje. Så var det också under tiden efter första världskrigets slut, åren 1919--1921, då omvälvningarna i Europa starkt påminde om dem som vi upplevt nu 70 år senare. Då som nu stod många möjligheter öppna för det framtida säkerhetssystemet i Europa. Följaktligen beskrev den svenska regeringen inte heller under 1920-talet vår utrikespolitik som ''neutralitetspolitik'' eller som ''alliansfrihet''. Regeringen undvek att alls ge den någon bestämd beteckning. Vi bör handla på samma sätt i dag. På samma sätt som efter de bägge världskrigens slut håller nu efter det kalla krigets slut den säkerhetspolitiska situationen i Europa på att radikalt förändras. Vi vet inte hur den framtida säkerhetsordningen i Europa kommer att se ut, men vi vill vara med och bygga upp den. Då kan vi inte låsa fast oss i fixerade formuleringar. Inte sådana som kommit till under helt andra förhållanden än dagens, men heller inte sådana som riskerar att snabbt passeras av utvecklingen. Sverige har i motsats till vissa andra europeiska stater aldrig förklarat sig vara en s.k. permanent neutral nation, och vi har därför nogsamt undvikit att binda fast vår politik i internationella avtal eller nationella lagar. När krav på permanent bindning av vår politik förts fram har dessa alltid avvisats.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 Det var således viktigt att slå fast dels att vi avsåg att stå utanför stormaktsallianserna i det blockuppdelade Europa, dels att den svenska politiken skulle kunna dra andra slutsatser av en förändrad situation. Att situationen i dag är i grunden förändrad torde det knappast kunna råda några delade meningar om. Det går inte längre att tala om rivaliserande stormaktsblock i Europa. Det är bl.a. mot denna bakgrund, men också mot bakgrund av vår önskan att fullt ut delta i den ''neutralitetspolitik'' inte längre passar som samlad beteckning på vår utrikes och säkerhetspolitik. Vad vi i dag kan ange är ett antal utgångspunkter för vår säkerhetspolitik. Den hårda kärnan i vår säkerhetspolitik är fortfarande den militära alliansfriheten med dess skyldighet att upprätthålla en betryggande självständig försvarsförmåga för att vi skall kunna vara neutrala i händelse av ett krig i vårt närområde. Ingen annan försvarar Sverige, och vi försvarar bara Sverige. Det finns ingenting i dagens europeiska process som fritar oss från vårt ansvar att självständigt skydda vårt stora luft-, sjö och landterritorium. Vad framtiden kan innebära vet vi inte. Vi har ingen anledning att stänga några dörrar eller att i onödan låsa oss för framtiden. Vi avser att fullt ut delta i utbyggnaden av det utrikes och säkerhetspolitiska samarbetet inom såväl den Europeiska unionen som inom ESK i syfte att bygga upp en fungerande europeisk säkerhetsordning. Detta innebär att den europeiska identiteten i vår utrikes och säkerhetspolitik gradvis kommer att bli av allt större betydelse. Under blockuppdelningens decennier var det klok säkerhetspolitik att hålla bestämd distans till snart sagt vare form av säkerhetspolitiskt samarbete i Europa. På samma sätt är det i dagens förändrade situation en lika klok politik att aktivt söka medverka i också ett säkerhetspolitiskt samarbete som syftar till ökad trygghet för hela Europa. Detta innebär att vi under 1990-talet står inför mycket krävande utrikespolitiska uppgifter i vår egen del av världen. Men detta innebär förvisso inte att vi får nedvärdera de stora utrikespolitiska uppgifter som finns i det vidare globala perspektivet. Till detta kommer det att finnas många anledningar att återkomma. Låt mig i dag bara säga, att jag är övertygad om att den europeiska identiteten och förankringen i vår utrikespolitik kommer att öka dess möjligheter till betydelsefulla insatser i detta vidare perspektiv.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för denna mycket utförliga historielektion. Det var många sidor och många ord, men det gav inte så mycket svar på de frågor jag ställt. Trots dessa nästan tio sidors pläderingar finns det en fråga som jag inte har fått svar på, och det var den första frågan i min interpellation. Den löd så här: Var utformas den svenska utrikes och säkerhetspolitiken? Anledningen till att jag ställde den frågan är statsministerns belästhet i frågor om Europa och hans tal om att neutralitetspolitiken har spelat ut sin roll, utan att han tidigare har fört den diskussionen här i den svenska riksdagen tillsammans med de svenska riksdagsledamöterna. Jag anser att riksdagen borde vara det forum där en ny regering lägger grunden för och får gehör för en omorientering av den utrikes och säkerhetspolitiska linjen, om det är vad den önskar. Jag ställde min interpellation i slutet av november, den 21 november, och jag får svar den 15 januari. Jag är mycket medveten om att det har förts en diskussion i massmedia, bl.a. mellan Carl Bildt och Ingvar Carlsson, och den har förts på många olika håll. Men det är för mig obegripligt varför Carl Bildt inte har kunnat föra den diskussionen här i kammaren. Jag vet också att det har förekommit diskussioner i utrikesnämnden -- Sveriges alldeles egna speciella ministerråd med dess hemlighetsmakeri och där det inte förs några protokoll, åtminstone är de inte offentliga -- där samtliga riksdagspartier inte har tillträde. Det är någon form av pojkarnas paradis där ni sitter och kuckelurar. Sedan kommer ni ut och är oftast inte överens om vad ni har sagt, vem som har somnat eller varit vaken osv. Jag tycker att det är ganska oanständigt att bedriva politik på det sättet. Det sägs ofta här från talarstolen att det är viktigt att vi har en bredd och en stor gemenskap i synen på vår utrikes och säkerhetspolitik. Då borde rimligen diskussionen föras här i riksdagen. Min fråga kvarstår alltså: Var utformas den svenska utrikes och säkerhetspolitiken? Är det i utrikesnämnden, i regeringen, i riksdagen eller är det kanske i Bryssel? Mycket i detta interpellationssvar antyder just den riktningen, att numera skall den svenska utrikesoch säkerhetspolitiken utformas i samråd med ministrarna i den Europeiska unionen. Jag undrar om det också är anledningen till att Sverige tydligen, såvitt jag förstår, skall byta linje när det gäller hur och när vi skall erkänna nya stater. Jag tänker på frågan om Jugoslavien och erkännandet av Slovenien och Kroatien, som den svenska regeringen aviserat skulle ske i dag eller kanske i morgon, utifrån att man inom EG var enig på denna punkt. I dag kunde man i radion höra att länderna inom EG inte är eniga på denna punkt. Tyskland vill att man skall göra på detta sätt, medan Frankrike vill någonting annat, enligt vad jag hörde i radion i morse. Jag vet inte om det gör att den svenska regeringen tvekar eller hittar på någonting annat. Det är en ny linje i svensk utrikespolitik att erkänna stater som befinner sig i krig. Carl Bildt kan de regler som vi har. Ett sådant skifte i utrikespolitiken och en sådan förändrad syn borde också ha förankrats i den svenska riksdagen. Vore inte det anständigt, Carl Bildt, att agera på det sättet? När det gäller innehållet i övrigt i svaret tycker jag mig se en märkbar förskjutning mot att den utrikesoch säkerhetspolitiska linjen skall utformas av EG. EG är mycket viktigare än t.ex. ESK arbetet. Den Europeiska unionen blir första instans för att utforma politiken. ESK-arbetet, den enda alleuropeiska institutionen, kommer i bakvattnet, och det förvånar mig, eftersom man samtidigt säger sig vilja vara för en alleuropeisk säkerhetsordning. Såvitt jag förstår är ESK den instution som kan betecknas som alleuropeisk. Jag tycker att synen på utrikespolitiken haltar. Regeringen har inte bestämt sig: Är det kalla kriget slut eller inte? Man säger att det nog visserligen är slut, men vi måste ändå ha ett starkt svenskt militärt försvar. Jag undrar då: Vem i hela fridens namn skall vi kriga med? Det sägs att det kan bli konflikter i vårt närområde. Är det Norge, Finland eller Danmark som skall angripa Sverige? Var hittar man de trovärdiga motiven till den fortsatta militära upprustningen i Sverige? Det skulle jag väldigt gärna vilja veta. Om Sverige skall gå in i den Europeiska unionen, som åtminstone Carl Bildt vill att vi skall göra så fort som möjligt, kommer vi också att gå in i ett utrikesoch säkerhetspolitiskt samarbete, en militär allians, som enligt de senaste diskussionerna som har initierats av president Mitterrand och även av Jacques Delors troligen kommer att omfatta de franska kärnvapnen. Vad innebär det för Sverige som nation att vara del i en säkerhetspolitisk allians som har det franska kärnvapenparaplyet i överordnad ställning? Jag frågar mig vem denna västeuropeiska politiska union och försvarsallians skall kriga med. Då kommer jag till den sista frågan som jag inte heller fick svar på. Vad kommer den här nya europeiska identiteten som Sverige skall ha i sin utrikespolitik att få för konsekvenser när det gäller förhållandet till andra delar av världen? Jag tycker att man stirrar sig blind och förminskar perspektivet till att bara gälla Europa. Vad får det för konsekvenser för andra stormaktskonflikter som finns i resten av världen? Var är Sveriges röst i världen? Är det i Bryssel eller kanske i Bonn rent av? Vad vet jag? Statsministern har ju mycket goda relationer med Kohl vad jag förstår. Det är väl den dialogen som man skall föra om denna politiken, i stället för att tala om den här i den svenska riksdagen.

Herr talman! Det gläder mig för landets skull att statsministern nu, likt Henrik IV, canossat sig till riksdagen och gjort en deklaration som återför säkerhetspolitiken dit där den skall vara. Jag kan i dag instämma i dess huvuddelar. Men låt mig börja med en formell och något kritisk synpunkt. I oktober läste statsministern högtidligen upp sin första regeringsdeklaration. Där stod bl.a.: ''huvudlinjen, som sammanfattas i uttrycket 'alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig', bibehåller sin grundläggande betydelse''. Det innebar att regeringen Bildt intog samma linje som regeringen Carlsson gjorde i sin Det vore konstigt annars, eftersom den deklarationen hade föregåtts av ingående och upprepade konsultationer mellan partiledarna i utrikesnämnden. Men det blev konstigt sedan. Redan en dryg månad efter regeringsförklaringen skapade statsministern och utrikesministern osäkerhet om Sveriges säkerhetspolitik. Ett intryck av att neutralitetspolitiken nu skulle ersättas av något annat uppstod. Till synes överraskade borgerliga riksdagsmän sade pressade, att man kanske kunde tänka sig det bara man höll fast vid alliansfriheten. Moderata ledarsidor var djärvare och sade glatt farväl till neutraliteten och all den utrikespolitiska barlast som Palmeepoken ansågs ha fört med sig. Nåväl, statsministern skall inte lastas för mer eller mindre lyckade uttolkningar gjorda av den egna pressen. Han gick ju själv med på att den klassiska formeln kvarstod som neutralitetspolitikens hårda kärna. Men hans moderata regeringskolleger hade inte lärt sig läxan ordentligt. Anders Björck basunerade ut i utländsk press, bl.a. i Journal de Genève den 2 december, att den svenska neutraliteten är död. Sedan två veckor tillbaka talar inte den nya regeringen om neutralitet längre. Det är ett koncept för det förflutna. För ett moderat statsråd ligger således det förflutna två månader tillbaka i tiden. Utrikesministern har fört ett liknande resonemang under sina utländska strandhugg. Statsministern har åberopat referat inför utrikesnämndens lyckta dörrar som skäl till att han ansett sig kunna använda en ny formel för säkerhetspolitiken. Om detta har det som bekant funnits olika uppfattningar. Jag har givetvis inga skäl att misstro min partiledare Ingvar Carlsson, vars noggranna och ansvarsfulla statsministerstil, inte minst i EG-frågan, jag har haft anledning att följa på nära håll. Men det är inte det som är frågan, herr talman. Oavsett vad som sagts eller inte sagts på slottet i den tystnadspliktsbehäftade utrikesnämnden gäller saken hur man hanterar en sådan fråga. Är det så att landets största oppositionsparti anser sig vara osäkert på vad regeringen menar och efterlyser samma omsorgsfulla hantering av frågan som tidigare varit normalt i vårt land, skall inte en statsminister undfly samråd, utan i stället, även om det kostar på, söka samförstånd och helst samstämmighet. Det är inte minst viktigt för en person som inte precis är känd för samarbetsvilja och samförstånd i säkerhetspolitiken och för ett parti som har haft en ordförande som på sin tid, mitt under det kalla krigets höjdpunkt, till och med kunde tänka sig en NATO-anknytning. Mot den bakgrunden är det också mycket angeläget att i gott samarbete försöka klara upp oklarheter. Tyvärr har det alltså uppstått osäkerhet i landet om vad som menas. Vad betyder det att neutralitetspolitiken inte längre är en avokado, har någon frågat mig. Naturligtvis menar man att den inte är adekvat, men den är i högsta grad adekvat. Lika allvarligt är att man utomlands uppfattat det som om det skett ett paradigmskifte i säkerhetspolitiken och att det har skett i strid och inte i enighet. Carl Bildts tre famösa punkter, herr talman, är en förkrympt fattigmansversion av svensk säkerhetspolitik, sannolikt avsedd som stolpar för samtal inom EG. Utrikesministern har gjort dem till sina när hon skall beskriva svensk säkerhetspolitik i sin budgetproposition. Men detta är inte ett heltäckande begrepp för svensk säkerhetspolitik. Låt oss titta på de här tre punkterna. Svensk säkerhetspolitik har ju i alla tider definierats i ett europeiskt sammanhang. Att beskriva svensk säkerhetspolitik i termer av europeisk identitet är därför lika självklart som intetsägande. Vi är ju alla européer. Vi har hela tiden verkat på den arenan. Men svensk säkerhetspolitik måste dessutom ha, liksom den har haft, en global dimension. Sverige har i snart två årtionden deltagit i arbetet på att söka nya säkerhetsstrukturer i Europa, inte minst inom den europeiska säkerhetskonferensen. Gemensam säkerhet, Palmedoktrinens koncept, är ett annat exempel på svenskt bidrag. Så även på den punkten som Carl Bildt anför är det en självklarhet. Jag noterar dock i sammanhanget med tillfredsställelse att man lyfter upp den europeiska säkerhetskonferensen. Att man anser sig vilja arbeta intensivt och aktivt inför uppföljningskonferensen i Helsingfors är bra. När det sedan gäller neutralitetspolitikens hårda kärna gäller ju den alltjämt: militär alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Carl Bildt har nu alltså canossat sig tillbaka till riksdagen med detta besked. Det är bra. Denna klassiska formulering har giltighet till dess att vi kan börja ersätta den med något annat. Socialdemokraterna har preciserat detta annat som gemensam säkerhet, en genuin och hållbar alleuropeisk fredsordning baserad på ESK:s Parisstadgar och dess principer om demokrati, fred, mänskliga rättigheter, rättsstaten och social marknadsekonomi. Vi är inte där ännu. Något alternativ till vår säkerhetspolitik finns inte i dag, och därför vill också vi socialdemokrater behålla vår säkerhetspolitiska linje där militär alliansfrihet är en viktig del. Herr talman! Detta innebär till slut att vi inte kan delta i ett förpliktigande militärt samarbete med andra stater och att vi inte heller skall ge oss in i åtaganden som automatiskt skulle dra oss in i krig.

Herr talman! Gudrun Schyman har alldeles rätt i att det är ett tag sedan hon väckte sin interpellation. Det är med viss medvetenhet som jag har väntat med att besvara den. Jag ville framför allt vänta med att besvara den till efter mötet med Europeiska rådet i Maastricht och de överväganden som skulle göras i Sverige i det sammanhanget för att definiera vår position i relation till den ökade betydelse som utrikes och säkerhetspolitiken skulle komma att få. Det fick den också genom mötet i Maastricht. Det har skett bl.a. genom samråd i utrikesnämnden. Det samrådet har också gett den svenska politiken en ökad klarhet i de här frågorna. Det har gjort det möjligt för mig att definiera politiken något tydligare. Detta är ju det mest betydelsefulla i sammanhanget. Visserligen för vi nu en procedurdebatt, och den har kommit att ta överhanden över sakdebatten. Jag skall återkomma till procedurdebatten, men vi befinner oss i ett nytt säkerhetspolitiskt läge. Det blockuppdelade Europa, där risken för ett storkrig, ett världskrig, hela tiden var mer eller mindre överhängande och i vilket vi definierade nästan all vår politik som neutralitetspolitik, finns icke längre och därmed inte heller förutsättningarna för den typen av utrikes och säkerhetspolitiskt agerande från svensk sida. Vi har ett förändrat Europa och därmed också i grunden förändrade villkor för den svenska utrikes och säkerhetspolitiken. Sedan kan det sägas att det fortfarande är ett osäkert läge och att vi befinner oss i ett övergångsskede mellan det blockuppdelade Europa och en samarbets och säkerhetsstruktur vars exakta innehåll vi ännu inte känner till.

Detta är en radikal förändring av svensk politik, en förändring som jag tror att jag kan konstatera att vi står eniga bakom, alldeles oavsett de procedurdiskussioner som förs. Jag tror också att diskussionen kommer att fortsätta, inte om procedur men om sak, och i detta ser jag ett värde. Det handlar om ett skede av stor omvandling. Det pågår en djupgående säkerhetspolitisk diskussion i nästan varje annat europeiskt land. Den diskussionen måste föras också i Sverige, men öppenheten inför framtiden är då viktigare än låsningen vid formuleringar som har sitt ursprung i en helt annan situation. Jag åberopade -- det var, Gudrun Schyman, en del av historielektionen -- det berömda uttalandet från år 1956 där vi definierade vår säkerhetspolitik i det blockuppdelade Europa. I det fanns inte bara det permanenta inslaget, neutraliteten, som var självklar i ett läge av stormaktsrivalitet och risk för omedelbar stormaktskonflikt, utan också vägran att binda sig för en formel för all framtid. Ett annat Europa kunde uppstå, och i det läget skulle Sverige ha friheten att pröva situationen utifrån de förutsättningar som då förelåg. Nu är vi där. Nu har vi ett annat Europa, och då finns inte längre förutsättningarna för den gamla politiken. Då söker vi oss i stället fram mot den nya politiken. I detta ligger att en etikett som neutralitetspolitik leder till fler frågor än vad den själv besvarar, och därmed är den ingen tillgång i den dialog som vi måste föra om den nya europeiska säkerhetsordningen. Samtidigt bibehåller vi skyldigheten att själva svara för vårt eget försvar. Det finns ingenting som fritar oss från den skyldigheten. Detta är den hårda kärnan. Vi är inte medlemmar i någon militär allians. Vi har själva ansvaret för värnandet av vårt territorium. I det här ligger också självfallet att detta försvar genomgår förändringar. Det kommer vi att diskutera i andra sammanhang. Det är ett försvar mot det okända och det oväntade i en europeisk framtid där storkriget kanske inte är det stora hotet, men där konflikter -- som vi väl vet -- kan uppkomma, en framtid där vi försöker att i första hand genom en ny europeisk säkerhetsstruktur och genom deltagande i europeiskt säkerhetspolitiskt samarbete motverka hoten, men där också vårt eget försvar har en betydelsefull roll att spela. Detta säger jag, herr talman, som ett försök att bidra till den sakdebatt i dessa frågor som är av alldeles avgörande betydelse för att vi som nation skall kunna spela en konstruktiv och aktiv roll i arbetet för det nya Europa. Procedurdebatten har väl sitt inrikespolitiska värde, men det är sakdebatten och dess resultat som avgör styrkan i det agerande som vi kan utveckla för den nya europeiska säkerhetsordningen.

Herr talman! Jag tror att Carl Bildt medvetet eller omedvetet missuppfattar mig. Jag är inte emot diskussion i dessa frågor, snarare tvärtom. Vad jag kritiserade i mitt förra inlägg var just bristen på offentlighet och demokratisk debatt. Jag kritiserade det faktum att denna debatt inte har förts här tidigare och att den tydligen bara förs i utrikesnämnden med dess lyckta dörrar och brist på offentlighet. Jag tycker att det vore klädsamt om Carl Bildt, som säger sig vara en stor demokrat, förklarade för mig varför inte alla partier har representation i utrikesnämnden. Vad finns det för sakskäl för att inte tillåta samtliga partier som är representerade här i riksdagen att också delta i det utrikespolitiska arbetet i utrikesnämnden? Jag har ställt den frågan sedan jag kom hit till det här huset. Jag har ställt den till den gamla regeringen, och jag ställer den till den nya. Jag har hittills inte fått något bra svar, men det vore mycket bra om jag kunde få det i dag. Vi skall absolut diskutera det förändrade läget. Vi är överens om att det är fråga om stora omvälvningar. Vi behöver naturligtvis förnya vår syn på utrikes och säkerhetspolitiken. Jag, som tillhör ett parti som numera sätter en ära i att förhålla sig öppet och att inte förlita sig på gamla doktriner utan se till verkligheten, har full förståelse också för regeringens vilja att lämna de gamla doktrinerna. Anledningen till att jag upprörs över den här diskussionen är dock bristen på förnyelse. Regeringen håller sig krampaktigt fast vid gamla militärpolitiska doktriner, som i årets budgetförslag resulterar i ökade anslag till det militära försvaret. Jag frågar: Var finns det faktiska underlaget och de sakpolitiska skäl som talar för att Sverige som nästan enda land i Europa skall upprusta militärt, satsa miljard efter miljard mer på JAS-planet osv.? Det här är ju en inkonsekvens i regeringens Europapolitik som lyser i ögonen och som kommer att kosta oss skattebetalare mycket pengar. Om vi går med i den Europeiska unionen -- och det vill Carl Bildt att vi skall göra -- utan förbehåll, leder det inom åtminstone de närmaste tio åren till ett deltagande i en försvarsoch säkerhetspolitisk allians med alla dess beståndsdelar, Carl Bildt. Det leder till en gemensam vapenindustri och ett gemensamt försvar och kanske också till att vi inordnar oss under franska kärnvapen. Kärnvapenfrågan har aktualiserats alldeles nyligen, och det vore bra att få en kommentar av Carl Bildt till detta. Hur skall Sverige som nation, som har bestämt sig för att inte ha några kärnvapen och som arbetar för kärnvapennedrustning, kunna gå in i en försvarsallians som har kärnvapen? Jag tycker att det är en intressant frågeställning som har högsta aktualitet -- vi skall kanske förhålla oss aktuella i den här debatten. Jag tycker att denna inkonsekvens och detta fastklamrande vid de gamla militära doktrinerna, som över huvud taget inte har någon konfliktlösande roll, är att beklaga i denna regering, som säger sig stå för nytänkande.

Herr talman! Får jag först säga till Gudrun Schyman att det är möjligt att hon väldigt många gånger har ställt frågan här i kammaren om varför vänsterpartiet inte är med i utrikesnämnden. Jag förutsätter att hon då fått svaret att det beror på att inte tillräckligt många personer röstar på vänsterpartiet. Och varför man inte röstar på vänsterpartiet har jag mycket bestämda meningar om. Jag vill inte uppta kammarens tid med att rabbla upp alla mina åsikter härvidlag. Vänsterpartiet är ett för litet parti för att få plats i utrikesnämnden. Kämpa på -- det kan ändra sig, även om det förefaller tilltagande osannolikt. Men med detta har jag också sagt att utrikesnämnden är ett viktigt samrådsforum för regeringen och för riksdagen i centrala utrikespolitiska frågor. Regeringen har en grundlagsenlig skyldighet att före avgörande av i ärende av utrikespolitisk natur av större vikt samråda med utrikesnämnden. Vi har -- tack och lov, tycker jag -- fått en tradition i Sverige under senare år, där vi oftare sammanträder med utrikesnämnden, och den nya regeringen avser att ännu tydligare markera utrikesnämndens betydelse som ett samrådsforum. Det var också av den anledningen som jag vid ett av de allra första sammanträdena med utrikesnämnden, om inte det första sammanträdet som ägde rum efter regeringsskiftet i höstas, föredrog de riktlinjer för samtal om den nya inriktningen av svensk utrikesoch säkerhetspolitik som sedermera har blivit föremål för offentlig debatt. Jag gjorde detta utan att det mötte några invändningar inom utrikesnämnden. De av kammarens ledamöter som var närvarande vid nämndens sammanträde kan säkert intyga att så faktiskt var fallet. Därefter dröjde det en månad eller mer än så innan det från socialdemokratiskt håll drogs i gång en betydande procedurdebatt. Dessförinnan hade frågan varit föremål för diskussion i denna kammare. Annika Åhnberg, som sitter snett bakom Gudrun Schyman, frågade mig vid en frågestund om detta, och jag försökte inom den begränsade tidsram jag hade förklara för kammaren innebörden av de nya formuleringarna. Men det tog som sagt någon månad innan socialdemokraterna drog i gång en våldsam procedurdebatt som -- om jag skall citera utländsk press och då inte Tribune de Genève men en del andra tidningar -- har lett till att man ställt sig frågan i omvärlden, ifall svensk socialdemokrati riktigt har upptäckt vad som hänt i Europa. Men om jag kan ta Pierre Schoris inlägg som en signal om att procedurdebatten är lagd till handlingarna -- eller åtminstone förpassad till memoarerna, där ett och annat intressant kapitel om saken förvisso kan skrivas -- så är det tacknämligt. Jag anser att det är viktigt att vi har ett utrikes och säkerhetspolitiskt samråd. Och jag tror i alla fall -- jo, så är det -- att under min tid som statsminister har jag tagit fler kontakter med oppositionen i utrikespolitiska och säkerhetspolitiska frågor än vad min företrädare tog under de fem år då han var regeringschef och jag var oppositionspartiledare. Kanske var omständigheterna annorlunda, men någon brist på kontakter har icke förevarit nu, utan kontakterna har varit mycket frekventa. Så till sakdebatten, för den är trots allt viktigast. Vi sänder nu signaler till det övriga Europa, att vi har en öppenhet för framtiden, och detta är det viktiga. Vi är inte låsta i formuleringar från det förgångna, men det är också för tidigt att låsa sig i formuleringar för en framtid som fortfarande taktiskt är oviss. Vi vill vara med och bygga upp utan inskränkningar. Ett engagemang i ESK processen är en självklarhet. Detta kommer vi att fullfölja genom ett samarbete med bl.a. Frankrike för att försöka aktivera ESK ytterligare. Men där till kommer att vi nu är beredda att gå in i ett utrikes och säkerhetspolitiskt samarbete inom ramen för den Europeiska unionen. Vi går in i samarbetet därför att vi delar de politiska målsättningar som ligger bakom detta samarbete, och vi gör det i medvetenheten om att detta är ett samarbete som är öppet för framtiden. Det är förvisso inte någon militär allians, och det påverkar inte våra förpliktelser att svara för vårt eget försvar.

Men kan vi från denna kammare i dag sända en signal om grundläggande enighet enligt ungefärligen de riktlinjer som jag redovisat och om en öppenhet för ett säkerhetspolitiskt samarbete i det nya Europa, för att därmed lägga den delvis något ynkliga procedurdebatten till handlingarna, så tror jag att vi gjort en insats som vi litet till mans kan vara nöjda med.

Herr talman! Jag skulle vara väldigt glad om vi kunde ge signaler, i detta politiska signalsystem som nu utvecklar sig alltmer, om ett säkerhetspolitiskt samarbete under förutsättning att det säkerhetspolitiska samarbetet går ut på militär nedrustning och avspänning samt stopp för den internationella vapenhandeln, inkl. svensk vapenexport. Det är några av de ingredienser som jag tycker skulle finnas i ett säkerhetspolitiskt samarbete och som jag inte kan se röken av i den Europeiska unionens säkerhets och försvarspolitiska samarbete. Där talar man tyvärr inte i de termerna. Jag har inte ens hört att man talar om kärnvapennedrustning. Jag tycker att Sveriges säkerhetspolitiska linje i det här läget skulle vara att utveckla neutralitetspolitiken till att bli ett aktivt redskap i arbetet för internationell nedrustning, avspänning och fred globalt, inte bara vad gäller Västeuropa. Jag tycker att den svenska regeringen, som ju i dag fortfarande ändå regerar ett land som är neutralt och alliansfritt, skulle ta sådana initiativ i förhållande till de stormakter som omger oss, att det blev en rejäl nedrustning och så att man flyttade bort de eventuella hot och konfliktskäl som finns. Detta skulle innebära ett förverkligande av den gamla tanken på Norden som en kärnvapenfri zon. Det skulle också innebära ett förverkligande av tanken på Östersjön som ett fredens hav och kanske på sikt som ett demilitariserat område. Vi har i dag i Central och Östeuropa fler neutrala länder än någonsin, Carl Bildt. Det skulle kunna vara en utgångspunkt för att utveckla den svenska neutralitetspolitiken till ett aktivt redskap också för utveckling av fred och demokrati i Östeuropa. Men detta gör inte den svenska regeringen. Den svenska regeringen tittar enbart och djupt in i den Europeiska unionen och det säkerhets och försvarspolitiska samarbetet där. Detta tycker jag är att beklaga -- mycket, faktiskt. Det är fel signaler. Jag tycker att det gamla, doktrinära tänkandet vad gäller det svenska militära försvaret är att beklaga, även om jag vet att många politiker står upp för sina regementen. Detta är det svenska militärindustriella kommunalekonomiska arbetsmarknadspolitiska komplexet, som inte har någonting att göra med en faktisk säkerhetspolitisk situation runt våra gränser. Det är enligt min uppfattning säkerhetspolitiken som skall styra utvecklingen av det militära försvaret och ingenting annat. Sedan till frågan om vänsterpartiet och utrikesnämnden. Jag trodde inte, Carl Bildt, att det var storleken som var avgörande. Man brukar ju ibland säga att det inte är så. Tydligen är storleken avgörande vad gäller den svenska demokratin. Även detta är en uppfattning som det enligt min mening är beklagansvärt att Carl Bildt har.

Herr talman! Vi är, statsministern, beredda att fortsätta vår konsultverksamhet när det gäller svensk säkerhetspolitik. Jag tror att detta är bra. Men då skall vi ha en ömsesidig respekt. Anledningen till att vi efterlyser samråd är enbart att vi vill lägga fast en gemensam grundlinje i dessa viktiga frågor. Jag ställde en fråga som statsministern glömde att besvara, nämligen om han i det koncept vi skall ha när det gäller militär alliansfrihet och att vi skall stå neutrala i händelse av krig i vårt närområde också vill inbegripa att detta utesluter militärt förpliktande samarbete med andra stater. I så fall kan vi vara helt överens om grundlinjen. Sedan är det givet att vi, på basis av denna linje, skall vara öppna och flexibla när det gäller framtiden. I detta sammanhang har socialdemokratin varit med om att introducera begreppet gemensam säkerhet. Jag tror att det vore bra för den fortsatta debatten om från den här dagen ingen försöker ta monopol på framtidsvisioner eller på att vara bäst på detta. Det gagnar ingenting att gå tillbaka i historien, och jag tror inte att någon skulle vinna på det. För mig har detta varit en positiv dag. Vi står kvar i vår kritik av den formella hanteringen av denna fråga, som skulle ha kunnat bli mer än ett formellt problem. Men, med hjälp av Gregorius VII och Henrik IV, har vi åter landat här i riksdagen och kommit till en grundläggande enighet i de här viktiga frågorna. Jag är glad för detta. Jag är glad för att statsministern har gjort den insatsen, jag är glad för att Gudrun Schyman ställde sin interpellation, och jag är glad för att jag var med i debatten. Tack!

Herr talman! Låt mig i all korthet börja med Gudrun Schyman. Vore jag företrädare för vänsterpartiet -- detta är en i allra högsta grad akademisk utgångspunkt för debatten -- skulle jag vara mycket försiktig när jag talade om fred och frihet i Europa. Det främsta hindret för fred och frihet i Europa har nämligen varit det kommunistiska välde som har rått över halva Europa. Vi kan diskutera inslag i vänsterpartiets och f.d. vänsterpartiet kommunisternas förflutna, men det är ingen ärorik kamp mot kommunismen och det kommunistiska förtrycket som vi har sett från vänsterpartiets sida. Vi har sett två mycket viktiga händelser under det senaste året: Sovjetkommunismens och Inte ens en renodlat stalinistisk historieskrivning med dess förvridning av historien skulle kunna tilldela vänsterpartiet någon heroisk roll i någon av dessa för Europas och för Sveriges framtid så betydelsefulla processer. Så till Pierre Schori. Även jag vill uttala min uppskattning för Pierre Schoris konstruktiva och ofta tankeväckande insatser i den debatt som är nödvändig vad gäller hur vi skall anpassa vår utrikes och säkerhetspolitik till det förändrade läget. Detta innebär inte nödvändigtvis att vi alltid tycker exakt samma sak. I den levande debatt som nu måste föras ligger enligt min mening ett nationellt värde. Vi är eniga om vissa grundlinjer som gäller i dag, samtidigt som vi är eniga om den öppenhet för framtiden som är genuint känd av oss men som också självfallet är en nödvändighet när vi går in i ett nära utrikes och säkerhetspolitiskt samarbete som är så öppet för framtiden som faktiskt är fallet när det gäller det samarbete som utvecklas i den europeiska unionen. Detta innebär att vi, under den tid vi i dag kan överblicka, bibehåller möjligheten till neutralitet vid krig i vårt närområde. Det innebär inte att neutraliteten är automatisk. Det går att föreställa sig europeiska konfliktsituationer där det inte är den folkrättsliga neutraliteten utan snarare engagemanget i en europeisk konfliktlösning som skall vara det dominerande draget i vår politik. Till detta får vi anledning att återkomma. Vi skall inte ingå i några militära allianser. Det gör vi inte i dag. Vi markerar öppenheten inför framtiden, och jag tror att vi med detta har möjlighet att föra diskussionen vidare på ett konstruktivt sätt och på en i alla viktiga avseenden gemensam grund.

Herr talman! Det är inte svårt att hitta argument för att bevara sockerbetsodlingen och sockernäringen på Gotland. Problemet är att det inte hjälper hur mycket vi här för fram de argumenten eller hur mycket vi protesterar på Gotland. Det är tydligen så att i varje fall alla större politiska krafter här i landet gemensamt har kommit fram till att det inte går att rädda bruket. I den situationen drar näringsministern och jag möjligen litet olika slutsatser, kan jag tänka mig. Det förslag om ändring av konkurrenslagstiftningen som näringsministern tog upp är såvitt jag förstår inte heller aktuellt, eftersom det över huvud taget inte kommer att träda i kraft förrän nästa år. Det skall då föreligga en helt ny situation för att vi skall kunna dra nytta av den lagstiftningen, och det är ju högst tveksamt. Jag vill ta upp ännu en sak i näringsministerns svar, och det är övergångstiden. I svaret skriver statsrådet att övergångsperioden sträcker sig längst t.o.m. 1995 års sockerkampanj. Låt mig då, herr talman, påminna om att riksdagen vid sitt beslut i frågan uttalade -- jag citerar nu jordbruksutskottets betänkande 25: -- Regeringen bör återkomma till riksdagen i det fall problem skulle uppstå att få fram alternativ sysselsättning. Regeringen har väl inte glömt det tillkännagivandet?

Herr talman! Även om näringsministern nu i sin senaste replik uttryckte sig något tydligare tycker jag inte att det var tydligt nog. Skall vi tolka näringsministerns ord så, att när den nya konkurrenslagstiftningen 1993 har införts kommer det att bli möjligt för andra intressenter att ta över och driva verksamheten vid Sockerbruket på Gotland? Kommer regeringen att använda lagstiftningen på det sättet, kommer man att se till att den följs och får de här konsekvenserna?
Herr talman! Roma sockerbruk befinner sig egentligen i en fullständigt absurd situation. Bruket är inte olönsamt, det är effektivt, det har en duktig och stabil arbetsstyrka, det är ur miljösynpunkt kanske det bästa, med ett helt slutet vattensystem, produktionskostnaden ligger inte högre än för andra bruk, betan passar utmärkt att odla på Gotland och går bra in i det system med kreaturshållning som finns, osv. Ändå döms bruket ut av konkurrensskäl. Om jag inte alldeles har missuppfattat näringsministern finns det inte bara formella skäl till att man har sagt att den här utvecklingen är okej, utan det här är en utveckling som är acceptabel också därför att vi enligt regeringens uppfattning skall ha en bättre struktur på vårt näringsliv. Jag har svårt att förstå att man gör så, och jag blir skrämd vid tanken på våra andra förädlingsindustrier på Gotland. Det kan ju bara inte vara så att Gotland ligger fel för att ha livsmedelsindustri; det skulle vara förödande. Avslutningsvis tycker jag att det skulle vara intressant att få någon kommentar av näringsministern till just det problemet och kanske ett litet råd att ta med hem.
Herr talman! I en marknadsekonomi ligger det i sakens natur att fristående bolag själva fattar beslut om vad som är rationellt, riktigt och bäst för bolaget. Om förädlingsindustrierna anser det vara rationellt och riktigt att driva industrier på Gotland kommer de säkerligen att göra det, men det kan inte vara en sak för regering och riksdag att pröva om varje enskild industrianläggning är lönsam på det ena eller andra stället. Annika Åhnberg frågade om införandet av den skärpta konkurrenslagstiftningen. Det förutsätter självfallet att vi får stöd i riksdagen för denna skärpning av konkurrenslagen, som i så fall skulle gälla fr.o.m. den 1 januari 1993. Sedan är det upp till de konkurrensvårdande myndigheterna -- det blivande konkurrensverket, som även näringsfrihetsombudsmannen enligt vad som föreslås skall inordnas i -- att ta ställning till de här frågorna. Men vi har då skapat verktygen för dem att åstadkomma en rejäl och fungerande konkurrens. Jag är mycket optimistisk om deras ambitioner och vilja att verkställa detta, om de får verktygen.

Herr talman! Tack för svaret på min interpellation. Men jag vill inledningsvis säga att jag inte tycker att jag har fått ett tydligt svar på min fråga, och därför är jag inte heller helt nöjd med svaret.

Det är egentligen inte svar på min fråga. Däremot är det en viktig information och ett viktigt ställningstagande från vår regerings sida om att vi skall stödja en fredsprocess på Nordirland. Det är något som jag självfallet ställer mig helt bakom. Jag är inte heller ute efter att man skall ta ställning för den ena eller den andra parten i denna konflikt. Det vill jag också poängtera. Det är för mig helt klart att båda sidor i konflikten gör sig skyldiga till allvarliga övergrepp och har gjort så i flera år. Konflikten på Nordirland har t.ex. åter trappats upp -- precis som framgick av svaret -- efter det att fredssamtalen mellan de politiska parterna på Nordirland, den brittiska regeringen och regeringen i Dublin, som skett inom ramen för det engelsk-irländska fördraget från år 1985 bröt samman förra sommaren. Protestantiska extremister har varit nästan lika aktiva som IRA, och därmed har också de värsta farhågorna vad gäller våldsaktiviteter besannats efter det politiska sammanbrottet. Som jag sade tidigare är jag alltså inte ute efter att man skall ta ställning för den ena eller andra sidan i konflikten. Båda sidor begår allvarliga våldsbrott som måste kritiseras. Men som jag uttalar i min interpellation är det skillnad på när enskilda människor, resp. olika organisationer begår brott mot mänskliga rättigheter och internationella konventioner jämfört med när en stat begår samma brott. Särskilt anmärkningsvärt är att Storbritannien, som är en av våra äldsta rättsstater i Europa men också i världen, begår dessa brott mot mänskliga rättigheter. Amnesty international har som jag nämnde i min interpellation kritiserat olika övergrepp av brittiska staten på Nordirland. Det har gällt misshandel, omtvistade rättegångar, tortyr av misstänkta terrorister i häkte men kanske framför allt upprepade fall av dödsskjutningar. Amnesty har också sedan 1985 upprepade gånger krävt att den brittiska regeringen skall inrätta en oberoende juridisk undersökning av samtliga dödsskjutningar sedan 1982. Det är nödvändigt att få kartlagt alla fakta och värdera de i sammanhanget aktuella lagarna och undersökningsprocesserna. Enligt Amnesty är bl.a. de lagar som reglerar beväpnad brittisk personals användande av dödligt våld ineffektiva och vagt formulerade i jämförelse med internationella konventioner. Jag tror nog att vi är flera som har hört talas om eller kanske sett filmatiseringen av fallet med de sex fångarna som 1975 dömdes för sprängattentatet i Birmingham, de s.k. Birminghams six. De hade dömts på felaktiga bevis vid rättegången. Fångarna hade misshandlats, och bekännelsen och bevisföringen hade fabricerats. Dessa numera ganska kända personer är tyvärr inte de enda som har drabbats av bristen på rättssäkerhet i Storbritannien. Flera liknande uppmärksammade fall har skett. Det är den här typen av övergrepp som jag menar att vi från svensk sida bör ta upp med den brittiska staten. Det är viktigt att stödja fredsprocessen, men det stödet får inte utesluta att man kritiserar brott mot mänskliga rättigheter, särskilt när de begås av en stat. Det är särskilt viktigt att vi betonar vikten av att Storbritannien respekterar de konventioner som man har undertecknat. Jag vill därför än en gång ställa frågan om det inte vore lämpligt att vi samtidigt som vi stödjer fredsprocessen även skulle ta upp de brott som begås. Det är viktigt att vi vågar göra det, även gentemot en erkänd gammal rättsstat som Storbritannien, och påtala de brott som begås.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på mina frågor. Tyvärr har utrikesministern valt att endast svara på någon av mina fyra frågor. I valet i höstas fick moderaterna 21 %, men agerar också i utrikes och fredsfrågor som om de hade egen majoritet. Det är på sin plats att påminna om att det är just moderaterna -- som tidigare mält sig ur den breda majoriteten mellan socialdemokrater, centern och folkpartiet om utrikes-, freds och nedrustningspolitiken -- som nu maktfullkomligt formar en ny politik för Sverige. Men var finns centern, folkpartiet och kds? Delar de moderaternas syn på detta och deras agerande? Svensk freds och nedrustningspolitik har hittills under snart 30 år varit förankrad i riksdagen genom att oppositionen hela tiden informerats om och haft möjlighet att påverka den. Om jag inte är fel underrättad skedde detta under Alva Myrdals tid genom Waldemar Svensson i Ljungskile och 1976 formaliserades detta oppositionens inflytande genom riksdagens beslut om en nedrustningsdelegation, vars uppgift bl.a. varit att utforma nedrustningsavsnittet i FN-instruktionen. Tanken bakom var självklar. Dessa frågor är alltför viktiga för Sverige för att tillåtas vara en majoritetens maktpolitik. Men just en sådan maktpolitik ser vi nu ta form. Frågan är om ens de övriga regeringspartierna får vara med, när 21 % sätter sig på 79 %. Men det kommer säkert ett liv även efter en moderatledd regering. I den förändrade internationella miljön ställs svensk nedrustningspolitik inför nya frågor och utmaningar, säger utrikesministern i budgeten. ''Det ställer höga krav på kunskaper och analys. Jag har mot denna bakgrund tillsatt en expertgrupp inom UD som skall granska nedrustningspolitiken och utforma rekommendationer för resten av 90-talet.'' Det betyder att tjänstemän och moderata politiska rådgivare, inte parlamentariker, skall forma politiken. Vi inom parlamentet skall enligt utrikesministern nöja oss med att på sedvanligt sätt diskutera dessa frågor i riksdagen, när väl regeringen talat om vad den tycker. Jag antar att vi skall vara tacksamma för att vår parlamentariska rätt att yttra oss i utrikesutskottet kvarstår. Eftersom utrikesministern inte svarar på min fråga ställer jag den på nytt: Kommer utrikesministern maktfullkomligt att föreslå att freds och nedrustningsfrågorna inte längre brett förankras parlamentariskt genom nedrustningsdelegationen? Nu är inte freds och nedrustningspolitiken statisk. I takt med de positiva förändringarna mot en kraftig, såväl ensidig som förhandlad nedrustning, har, vilket självfallet måste ske, svensk nedrustningspolitik analyserats och förändrats. Men huvuddelen av alla kärnvapen och konventionella vapen finns fortfarande kvar. Kärnvapenprovstopp, totalförbud mot kemiska vapen, marin kärnvapennedrustning, ickespridningsavtal, begränsning av internationell vapenhandel kräver alla internationella avtal och internationell kontroll och kan varken lösas genom bilaterala avtal eller, som det numera heter, genom ''en politik med klar europeisk identitet''. De nya frågorna och utmaningarna ställer höga krav på kunskaper och analys, säger vidare utrikesministern. Och, skulle jag vilja tillägga, gott omdöme. Med rätta ifrågasätts nu allmänt utrikesministerns val av rådgivare, Ingemar Dörfer, som bl.a. skall utforma regeringens fredsoch nedrustningspolitik. Utrikesministern försöker utnyttja förre försvarsministern Sven Andersson när hon går i god för Dörfers kompetens som forskare. Det är minst sagt magstarkt. Sven Andersson gick aldrig i god för Ingemar Dörfers kompetens då och skulle med säkerhet heller aldrig göra det i dag. Utrikesministern säger sig inte vilja gå in på Dörfers åsikter, men tar åtminstone avstånd från hans uppfattning att Sverige måste lämna sin förtunnade värld av FN-stadga och resolutioner. Det är klokt. I övrigt syns hon ändå stödja Dörfers minst sagt extrema synpunkter. Reaktionen mot Dörfer grundar sig på hans allmänna rykte och dåliga omdöme, senast kraftigt förstärkt av den på Timbros förlag utgivna, slarviga politiska pamfletten, präglad av arrogans, motsägelser och felaktigheter. Inga Thorsson har i en skarp vidräkning i tidningen Broderskap visat på ett femtontal sakliga felaktigheter i boken. Dörfer är kroniskt vårdslös med språket, säger hon. Den som anlitas av utrikesledningen som säkerhetspolitisk rådgivare bör kunna använda ett stringent språk, vårda sig om sina uppgifter. Han bör vara allmänt betrodd. Det är icke Dörfer. Därför är hans utnämning ett misstag av utrikesministern, säger Inga Thorsson, och jag instämmer. Utrikesministern har anfört att Dörfer är en välkänd internationell säkerhetspolitisk forskare. I så fall i mycket begränsade, troligen högerextremkretsar. Men varken de mest framträdande säkerhetspolitiska forskarna eller experterna i USA, Sovjet, Västtyskland, Italien, Indien, Frankrike, Argentina, FN eller ens högerregeringens säkerhetspolitiske rådgivare i England känner till honom. Jag delar däremot utrikesministerns uppfattning om värdet av experter på UD som är väl förtrogna med den internationella debatten och att det efter det kalla kriget krävs ett nytänkande. Men varför då välja en det verkligt kalla krigets företrädare, som Ingemar Dörfer? Jag betvivlar att han är väl förtrogen med den internationella debatten. Han är det i vart fall inte med den debatt som inte stämmer med hans förlegade åsikter. Framför allt representerar han inget nytänkande. Utrikesministern har självfallet rätt att välja sina egna rådgivare. Frågan är bara om Dörfer representerar hela regeringens tänkande. I en flerpartiregering borde det i och för sig vara de andra partierna som bevakar sin uppfattning i moderaternas formande av hela Sveriges politik. Slutligen som Esaias Tegnér sade: Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större. Visst får Ingemar Dörfer tänka fritt, men frågan är om han skall göra det för UD:s räkning.

Herr talman! För åhörarnas skull vill jag som konsumentupplysning säga att jag på grund av orsaker utanför min kontroll har blivit något av en följetong sedan kl. 9 i dag. Herr talman!

Det är en motsättning som kanske ger uttryck för något slags retroaktiv revanschism, vad vet jag. Jag hoppas i alla fall att jag har fel. Utrikesministern nämnde egentligen inte mina frågor. Jag citerade de synpunkter som hennes handplockade sakkunnige har gett uttryck för i en nyligen publicerad bok, och det var inte vad som helst. Han sade så här: FN är antivästligt. Olof Palme bedrev skräckpropaganda om kärnvapnens risker, så att han skrämde upp barnen. Alva Myrdal och Inga Thorsson har varit antiamerikanska. Sipri, Stockholms fredsforskningsinstitut, var i själva verket en del av den socialdemokratiska apparaten. Hade andra västländer följt Sveriges exempel i utrikespolitiken, en politik som alltså hade brett stöd här i riksdagen, hade Moskva vunnit det kalla kriget, skrivs det. Sverige borde också lämna den fiktiva FN-världen. Det där är inte vad som helst. Det var mot den bakgrunden jag ställde min fråga, att det är en person som skall bli närmaste medarbetare till utrikesministern som kommer med dessa aparta synpunkter. Jag kan inte tolka utrikesministerns svar på annat sätt än att hon tar avstånd från dessa formuleringar. Det är bra. Det vore egendomligt annars. Sådana uttalanden och omdömen, med hela det ideologiska bagage som åtföljer dem, är som en pust från det kalla krigets katakomber. De står för värderingar som en bred riksdagsmajoritet har förkastat. Det återstår dock det faktum att denna person som nog är en duktig raketräknare, men en påver politruk, står för en extrem syn som inte är representativ för något parti eller för någon uttalad politisk åsikt i detta land. Utrikesministerns handplockade sakkunnige har inte presterat en enda bok om säkerhetspolitik sedan 70-talet. Det uppseendeväckande är att när han väl gör det nu vid sitt inträde i utrikesdepartementet innehåller boken alla dessa åsikter och teser som enhälligt har fördömts, inte bara av socialdemokrater utan även av Dagens Nyheter, av Expressen, av de förra utrikesministrarna Ola Ullsten och Karin Söder samt av Pär Granstedt här i riksdagen. Ytterst handlar det om vilken signal -- vi talade nyss om signaler -- som utrikesministern vill ge med denna utnämning av en person som angriper Olof Palme som inte kan försvara sig och som nedvärderar allt det som utrikesdepartementet under årtionden med övertygelse hårt har arbetat för, ett utrikesdepartement som denna person nu skall tjäna. Vi vill gärna ha en utrikesminister som representerar hela landet och inte bara ett parti. I slutet av sitt svar citerade Margaretha af Ugglas Voltaire. Jag skulle kunna svara med att travestera ett ordspråk: Säg mig vem du väljer som medarbetare, skall jag säga vem du är! Men det är kanske för grovt. Därför tar jag i stället till ett citat ur Shakespeares Julius Caesar: ''Jag vill se feta människor omkring mig, slätkammat folk, som sover gott om natten. Den unge Cassius har så svultna ögon. Sådana som han har aldrig frid om de ser någonting större än de själva. Därför är de mycket farliga. Jag talar nu om sådana man bör se upp med, inte vad jag är rädd för.''

Herr talman! Jag skall inte ge mig in i debatten för att diskutera Dörfers varande eller inte. De föregående talarna har mer erfarenhet av honom. För övrigt anser jag att den artikel som Maj Britt Theorin hänvisade till i broderskapets tidning och som jag antar att också utrikesministern har läst var en mycket bra genomgång av de faktafel som föreligger. Artikeln borde väl kanske väcka en viss betänksamhet i regeringskansliet. Jag tänker inte citera de stora diktarna utan i all anspråkslöshet hålla mig till ett uttalande som utrikesutskottet har gjort. Jag kan inte citera ordagrant, men jag vet att utrikesutskottet under en följd av år -- eller åtminstone ett par gånger under de senaste åren -- enhälligt har uttalat sig för att anslaget till freds och informationsarbete skall utgöra en promille av anslaget till försvarsbudgeten. Denna uppmaning har inte följts, och jag undrar varför. Anslaget skall nu skäras ned med 2 milj.kr., från 26 till 24 milj.kr. Jag måste säga att jag tycker att det är fnuttigt. Jag uppfattar det hela som en politisk markering mer än att det handlar om att ta hänsyn till det statsfinansiella läget, som man skriver i budgeten. Jag tror inte att Svea rike står och faller med 2 milj.kr. Jag är däremot alldeles övertygad om att det arbete som fredsorganisationer och folkrörelser lägger ned när det gäller att sprida information och kunskap om nedrustningens nödvändighet är mycket värdefullt. Det är snöpligt att på det här sättet dra ned på resurserna. I interpellationssvaret sägs att den förändrade utrikespolitiska situationen kräver en översyn av nedrustningsarbetet. Den kräver väl framför allt en översyn av upprustningsarbetet i Sverige! Detta borde vara den logiska konsekvensen av de stora förändringar som sker i vår omvärld. Men den slutsatsen drar regeringen tyvärr inte. Vi diskuterade detta med statsministern tidigare i dag. I fråga om den här översynen av anslagen undrar jag hur man tänker. Varför drar man slutsatsen att resultatet kommer att bli mindre pengar? Jag kan tänka mig att det finns anledning att vidta organisatoriska förändringar. Jag vet att många fredsorganisationer hellre skulle vilja ha ett rejält grundbidrag för att slippa hålla på att söka pengar för olika projekt, vilket medför en stor byråkrati. Den typen av förändringar kan diskuteras. Men jag har svårt att tänka mig hur man kan dra slutsatsen att det förändrade läget i världen innebär att det i dag är mindre viktigt med det upplysnings och informationsarbete som fredsorganisationerna bedriver. Jag skulle vilja veta om Margaretha af Ugglas tolkar det som att det nu är frid och fröjd, och att man inte längre behöver upplysa människor om att det är nödvändigt med nedrustning -- det arbetet kan läggas åt sidan. Det skulle förvåna mig mycket om det är så, men jag kan inte tolka förslaget annorlunda. Om utrikesministern på något annat sätt än att använda frasen om det statsfinansiella läget kan motivera neddragningen, vore det bra. Jag tycker att neddragningen ser väldigt illa ut, och jag kan inte tolka den annat än som en politisk markering från regeringen. Jag förmodar att även de andra regeringspartierna står bakom detta. Men samtliga partier har ju under de senaste åren varit överens om att höja anslaget. Jag undrar därför hur man resonerar. Vad motiverar denna neddragning?

Herr talman! Också jag vill ta upp F3-anslaget. Jag beklagar att man nödgats skära ned det anslaget med 2 milj.kr. Detta överensstämmer inte med den princip som en majoritet i riksdagen har uttalat sig för. Det skall i ärlighetens namn sägas att inte heller tidigare regeringar har uppnått det målet. När riksdagen fattade belutet om att riktpunkten skulle vara en promille, skulle detta vara uppfyllt 1990, om jag inte missminner mig, men så skedde inte under de tre åren. Detta försvarar emellertid inte att man nu minskar anslaget, samtidigt som man aviserar att försvarsanslaget kommer att öka. Det hela går så att säga i fel riktning, vilket jag tog upp i min fråga. Jag hoppas att detta går att rätta till framöver när statsbudgeten blir bättre, för jag inser ju det svåra ekonomiska läge som vi befinner oss i. Jag vill också betona fredsrörelsens betydelse. Hela samhället blir nu alltmer internationellt. Fredsrörelsen har sedan lång tid tillbaka etablerade kontakter, och den fungerar som länk mellan olika folkgrupper. Därför är det angeläget att folkrörelserna kan fortsätta sitt viktiga arbete. Det råder ju inte fred i Europa, utan det pågår väldigt allvarliga konflikter. Vi vet ju inte heller hur utvecklingen blir öster om oss. Fredsrörelsen behövs, och det är angeläget att den får ett sådant ekonomiskt bistånd att den kan bedriva sitt viktiga arbete.

Herr talman! Såväl Maj Britt Theorin som Pierre Schori uttrycker egentligen en rörande omsorg om min person. Jag tackar för det. Ni är oroliga för att jag inte skall klara att hantera rådgivare med olika synpunkter -- kontroversiella synpunkter, men också kanske framåtsyftande och viktiga. Jag tror att jag kommer att klara det, och jag ser fram emot att så småningom föra debatt med er i sak. Eftersom ni ändå fört frågan till riksdagens kammare, beklagar jag en del trista personangrepp och att ni har valt att framställa interpellationer som innehåller väldigt många invektiv. Det är både tråkigt och onödigt. På en punkt kan jag bestämt stilla Maj Britt Theorins oro. Det har aldrig varit min avsikt att nedrustningspolitiken inte skall diskuteras, debatteras och förankras parlamentariskt. Det är självklart att så skall ske. Det är mina alldeles bestämda avsikter och min bestämda vilja, samtidigt som det tillhör svensk parlamentarisk tradition. Redan nu vill jag säga att den översyn som jag har tagit initiativ till borde vara någonting som vi i grunden kunde vara ense om att den behövdes med tanke på den kraftigt förändrade världsbild som vi lever i och som tidigare här i dag har diskuterats. Vi befinner oss i en säkerhetspolitisk situation som är alldeles ny, både för Europa och för världen. Även svensk nedrustningspolitik måste finna en ny skärpa och effektivitet i denna förändrade värld. Det är min ambition. I anslutning till detta hoppas jag att vi skall kunna föra konstruktiva debatter och meningsutbyten om hur vi skall kunna gå vidare och hur vi skall kunna se till att Sveriges röst fortsätter att höras i dessa frågor. På fredag kommer expertgruppens rapport som jag kommer att dra vissa slutsatser av. Jag hoppas att vi sedan kan föra en diskussion i sak. Vi har stora uppgifter framför oss på det här området. Inte minst min resa i öster har stärkt mig i uppfattningen att vi har viktiga arbetsuppgifter att ta itu med. Till Gudrun Schyman och Ingela Mårtensson vill jag säga att nedskärningen faktiskt är en del av den allmänna budgetåtstramningen. Transfereringarna har inom ramen för budgetarbetet över lag drabbats av denna typ av nedskärning. Den utvärdering som jag skulle vilja se riktar sig framöver. Hur skall detta anslag bäst hanteras? Hur skall vi bedriva verksamheten effektivast? Hur skall vi stödja de olika fredsgrupperna? Hur skall vi satsa på forskning? Den utvärderingen skall sedan bli föremål för diskussion här i kammaren och för sedvanligt samråd. Jag drar inga slutsatser av utvärderingen innan vi har diskuterat den. För mig är riksdagens utrikesutskott hela tiden det centrala forumet för dessa frågor.

Herr talman! Vi har en rörande omsorg, Margaretha af Ugglas, om utrikesministern, naturligtvis såsom person men huvudsakligen såsom Sveriges utrikesminister. Det är vi väldigt angelägna om, för utrikesministern representerar svenska folket. Då finns det anledning för oss att ta upp en diskussion, som ser ut att leda mot ett klart majoritetsövergrepp, och då inte bara majoritetsövergrepp utan maktfullkomlighet från ett partis sida. Även jag ser fram mot en sakdebatt. I min interpellation tror jag mig inte kunna hitta något enda invektiv. Möjligen finns där de invektiv som Ingemar Dörfer har med i sin bok. Det är det enda citat som jag har med, men jag har inte valt att ha det. Det är hemskt viktigt att utrikes-, nedrustnings-, säkerhets och fredspolitiken förankras parlamentariskt i riksdagen. Vad jag har frågat om är om det skall ske i den formen att regeringen deklarerar sin uppfattning och vi sedan, som det i god parlamentarisk ordning är föreskrivet, får chansen att framföra våra synpunkter i utrikesutskottet och här i kammaren, eller om regeringen vill så brett som möjligt förankra sin politik tillsammans med oppositionen, vilket socialdemokratin har gjort i över 30 års tid. Vi har funnit det viktigt och angeläget att denna politik skall ha en så bred förankring som möjligt. Det är detta som min fråga till utrikesministern gäller. Kommer regeringen att framlägga ett förslag, så att vi tillsammans med regeringen får möjlighet att diskutera den politik som regeringen avser att föra? En översyn av nedrustningspolitiken är i allra högsta grad berättigad. Det har jag förklarat även i min interpellation. Men säger man att man lämnar det som Ingemar Dörfer, som alltså är utrikesministerns rådgivare fr.o.m. februari månad, kallar för ''FN:s förtunnade värld av FN stadga och resolutioner'', vet man inte vad man talar om. Svensk nedrustningspolitik är förankrad i FN. Jag är glad över att utrikesministern har sagt att det skall vara så även i fortsättningen. Vi skall gärna diskutera i sak. Men det som för oss är besvärande är att utrikesministern har valt en rådgivare, som befinner sig så långt från dagens och framtidens verklighet som man över huvud taget kan tänka sig. Han representerar det gamla kalla krigets tänkande -- inte ens det senaste kalla krigets tänkande. Han har sitt tänkande förankrat i 1970-talets politik. Vad vi behöver diskutera är de hot som vi i dag ser i den nya världen och vilka hot vi ser mot framtiden. På vilket sätt skall vi då förändra vårt tänkande så att vi både inom säkerhetspolitiken och inom nedrustningspolitiken vågar tänka annorlunda? Hur skall vi fungera och agera när det gäller makttänkande, konfliktförståelse och konfliktlösning? Det behöver vi resonera om. Men det skall ske i samråd mellan regering och opposition, inte maktfullkomligt från moderaternas sida.

Herr talman! Utrikesministern sade att nedskärningen av anslaget till fredsorganisationerna är en del av den allmänna nedskärningen. Det är då en bra illustration till att det inte går att göra sådana här allmänna nedskärningar av typ osthyvel eller väghyvel utan att man tar hänsyn till innehållet i verksamheten. Rent konkret innebär detta att en hel del fredsorganisationer och stiftelser samt freds och konfliktforskningsinstitut svävar i okunnighet om huruvida de kan fortsätta den verksamhet som de bedriver och fullfölja en del av sina internationella samarbetsprojekt. De kommer inte att få reda på hur mycket pengar de får och i vilken form de får dem förrän någon gång i slutet av våren, kanske inte förrän riksdagen slutgiltigt har fattat beslut om budgeten. Detta innebär väldiga avbräck i den pågående verksamheten, speciellt när det gäller långsiktiga verksamheter med ett internationellt samarbete, vilket många fredsorganisationer i dag sysslar med. Då hade det varit klokare att avvakta neddragningen tills man hade gjort översynen av hur vi bäst kan främja fredsarbete framöver -- om vi är överens om att det är ett bra sätt att främja fredsarbetet att låta de olika fredsorganisationerna och folkrörelserna arbeta. Många organisationer känner en stor oro. De studerar budgeten och finner att det inte finns några anslag. De vet inte hur de skall göra med sina planer. Mycket kommer att hänga i luften, vilket är olyckligt. Jag delar utrikesministerns uppfattning att en översyn visst kan behövas. Det kanske går att bedriva verksamheten på ett effektivare sätt än hittills, framför allt om man slopar förfarandet med att organisationerna ständigt skall söka anslag för projekt. Organisationerna lägger ner en vansinnig massa tid på att skriva ansökningar och fylla i papper före, efter och under tiden i stället för att syssla med det egentliga upplysnings och informationsarbetet. Det går säkert att göra mycket, men man skall inte göra det på det här sättet. Framför allt skall man inte göra det i medvetande om -- och nu skall jag rätta vad jag sade tidigare -- att inte ett enigt utrikesutskott men en klar majoritet i utrikesutskottet ansåg att promillemålet skulle uppfyllas snarast möjligt. Moderaterna reserverade sig ju. Majoritetens klart uttalade uppfattning strider mot neddragningen. Det är väl ett demokratiskt skäl till att inte göra på detta sätt. Jag tror att det går att rätta till det hela under allmänna motionstiden. Många partier torde önska detta. Det kanske ordnar sig. Men det är inte snyggt.

Herr talman! I budgeten skrev utrikesministern nyligen att FN skulle förbli en hörnsten i svensk utrikespolitik. I sitt interpellationssvar sade utrikesministern att FN skall förbli en hörnpelare i vår utrikespolitik. Jag vill säga till utrikesministern att om man använder en hörnsten såsom hörnpelare blir det ganska lågt i tak. Till interpellanterna vill jag säga att det blir väldigt lågt i tak också om man ställer mycket starka krav på ortodoxi, när man rekryterar och anställer människor till regeringskansliet. Jag är litet illa berörd av det stänk av McCarthyism som jag tycker finns i interpellationerna. Man kritiserar regeringen för dess rekrytering av anställda till regeringskansliet. Jag kommer inte ihåg att vi tidigare har fört en sådan debatt. Ändå vet jag -- och det vet alla -- att det i regeringskansliet finns människor som representerar många olika uppfattningar. Jag tycker personligen att det är en styrka i Sverige att vi kan ha alla möjliga olika uppfattningar företrädda i regeringskansliet. Vi gör varken den nuvarande eller den tidigare regeringen ansvarig för att tjänstemännen i regeringskansliet har den ena eller andra uppfattningen. Det vore en olycklig utveckling om vi började ställa starka krav på konsensus och ortodoxi hos tjänstemännen i regeringskansliet. Jag vill mycket gärna be interpellanterna att närmare tänka igenom konsekvenserna av det krav som ni här ställer. Jag tror att vi bör slå vakt om de principer som hittills har tillämpats när det gäller rekrytering av tjänstemän till regeringskansliet. Sedan är det en helt annan sak att det har stort intresse att höra den debatt som vi här hörde hälften av mellan Maj Britt Theorin och Ingemar Dörfer. Jag hoppas att vi vid något lämpligt tillfälle får höra den debatten direkt och med två parter inblandade. Det gör säkert debatten mer levande.

Herr talman! Jag vill mycket kort säga följade till Gudrun Schyman. Denna utvärdering och översyn som är framåtsyftande och vars förslag jag hoppas att vi får möjlighet att diskutera kommer naturligtvis att avse hela anslaget. Jag talade om den situation som vi nu befinner oss i, att det inte finns någon anledning till oro hos anslagssökande organisationer. Till Maj Britt Theorin vill jag säga att det som har skapat det helt nya läget när det gäller nedrustningsoch säkerhetspolitiken ju är kommunismens fall. Och till kommunismens fall har västmakternas bestämda uppträdande i besvärliga skeden bidragit. Den fråga som jag skulle vilja ställa till Maj Britt Theorin är om hon förmår att lämna det kalla krigets värld och blicka framåt och komma med nya intressanta förslag och initiativ.

Interpellationen kommer att besvaras den 22

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att stoppa den illegala handeln i Malmö. I frågan beskriver Sten Andersson att försäljning av sprit sker till minderåriga. Saluförande av färska livsmedel sker i stor omfattning och under ohygieniska förhållanden. Saluförandet av kläder och prydnadsvaror har fått en omfattning som leder till att den utgör ett direkt hot mot etablerade företagare. Jag kan hålla med Sten Andersson om att den illegala handeln i främst Malmö och Stockholmstrakten är oroväckande. Emellertid har vi redan i dag olika bestämmelser som tar sikte på bl.a. det problem som Sten Andersson har tagit upp. Sålunda finns det i lagen om handel med drycker straffbestämmelser för olovlig försäljning av alkoholdrycker. Den som gör sig skyldig till ett sådant brott kan dömas till fängelse i två år. Om försäljningen har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt eller i större omfattning kan fängelse i högst fyra år följa på brottet. Vidare kan enligt livsmedelslagen fängelse i högst två år ådömas den som säljer livsmedel och då bl.a. i större omfattning eller annars på ett allvarligt sätt uppsåtligen åsidosätter förpliktelser av betydelse från hälsosynpunkt. Såväl lagen om handel med drycker som livsmedelslagen innehåller också möjlighet till förverkanden. Som Sten Andersson känner till, krävs det tillstånd enligt allmänna ordningsstadgan för att ta allmän plats i anspråk för t.ex. försäljning. Den som bryter mot tillståndskravet kan bötfällas. Inom departementet pågår ett arbete med förslag till en ordningslag som avses ersätta bl.a. allmänna ordningsstadgan. I det sammanhanget kommer jag att överväga om den nya lagen bör innehålla regler som gör det möjligt att förverka bl.a. varor som bjuds ut till försäljning på allmän plats när tillstånd att ta platsen i anspråk saknas. Att förhindra och beivra den typ av brottslighet som Sten Andersson avser i sin interpellation är emellertid resurskrävande. Sten Andersson vet att det på flera håll i Sverige är ont om poliser. Detta gäller även Malmö. I den hårda prioritering av angelägna arbetsuppgifter som polisen tvingats göra, har åtgärder mot denna verksamhet tidvis fått stå tillbaka. Det är regeringens uppfattning att polisbristen snabbt måste rättas till. Redan under hösten har vi föreslagit en utökad antagning till polishögskolan med 100 polisaspiranter under innevarande budgetår. Detsamma har vi som bekant föreslagit i den nyligen lagda budgetpropositionen. I takt med att fler poliser utbildas och vissa andra åtgärder vidtas, ökar polisens möjligheter att komma till rätta med problem av detta slag. Jag vill dock i det här sammanhanget understryka att det är den lokala och regionala polisledningen som beslutar om hur resurserna skall användas för att man skall nå de uppsatta målen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. När vi hade en debatt i den här frågan för tre år sedan, raljerade jag litet grand över den som då var interpellant, för jag tyckte att hon överdrev problemet och att det inte var så mycket att orda om. Men jag erkänner nu öppet att jag hade fel vid det tillfället. Det som då var en blygsam början blev sedan inkörsporten till en mer eller mindre omfattande industri, som det är i dag. Numera handlar det ibland om upp till 20 fullastade bussar, vars resenärer koncentrerar sin försäljning till ett ställe i Malmö. Verksamheten har nu sådan omfattning att den utgör ett direkt hot mot småföretagare som skall försöka verka och fungera enligt gällande regler och lagar men som inte har en chans att konkurrera när det gäller kläder och allt annat som säljs från polackbussarna. Statsrådet säger, kanske litet ironiskt, ''som Sten Andersson känner till'' vad gäller ordningsstadgan. Det gör jag mycket väl, men jag misstänker att många andra i Malmö inte känner till den. Jag är förvisso ingen moralist, herr talman, men när man medvetet säljer alkohol till minderåriga -- till 10 ,11-, 12-,13 och 14-åringar -- tycker jag att det är dags för någon form av reaktion. Statsrådet säger att det finns en lag som talar om mellan två och fyra års fängelse, men då handlar det om langning, och så omfattande är inte verksamheten att man skulle kunna mäta ut sådana straffsatser i det här fallet. Samtidigt kan jag inte undgå att förvånas över Sverige och svensk politik. Vi har under de senaste månaderna haft en intensiv debatt om den s.k. Det väckte både den ena och den andra myndigheten. Men polsk korv och polsk ost som, om man skall skoja, själv går från Trelleborg till Malmö, görs det mindre insatser för att avstyra försäljningen av. Än allvarligare är att i en av gårdagens tidningar varnar tullen i Trelleborg för något som kallas för polackpiller eller lyckopiller. Det är piller som säljs av polacker och som distribueras runt om i skolor i Malmö, Trelleborg och Lund. Tullaren som blev intervjuad såg mycket allvarligt på det problemet. Ett sådant piller tillsammans med ett glas starköl kan åstadkomma kraftigt negativa effekter. Vi vet om att Polen är en av världens största amfetaminproducenter. Nu tror jag inte att amfetamin kommer via bussarna, men pillren som tullen talar om kommer säkert till stor del med bussarna, och jag anser att detta är så allvarligt att vi måste försöka få bort den hanteringen. En lösning hade kanske varit att kriminalisera dem som köper, för är det ingen marknad finns det inga säljare. Jag är förvånad ibland över människor som pratar om solidaritet i alla konstiga sammanhang men som sedan kan gå och handla alkohol, ost och kläder hos polackerna. Det har också diskuterats om man inte borde legalisera den här handeln. Jag tycker att om man gör det, så är det att ta ett steg tillbaka. Det kan inte vara rätt att några opåtalat skall få lov att bryta mot lagen och andra förmodas följa den fullt ut. Tyvärr tycker jag att statsrådet i sitt svar har glömt den kanske viktigaste åtgärden som man kan vidta för att få stopp på den här verksamheten, nämligen vad tullen kan göra. När tullen har slagit till och ''dammsugit'' bussarna har det lett till att antalet bussar från Polen till Malmö periodvis har minskat. Jag är väl medveten om att polisens resurser är begränsade, och då är det bättre att koncentrera resurserna kring tullen, där man har bussarna samlade, i stället för att, som man har gjort, sätta in ett stort antal poliser för att göra ingripanden vid det s.k. Warszawatorget i Malmö. Jag hoppas ändå att statsrådet tar den här frågan på allvar. Dels är den illegala handeln ett stort problem för småföretagare, dels kan man inte negligera att de här färska polska livsmedlen kan förorsaka problem som vi kan få svårt att hantera.